Herr talman! Börje Vestlund har frågat mig om jag avser att ta initiativ till att i beredningen av Rattfylleriutredningen också ta med frågan om vaktbolag ska få ta alkotester. Frågan är ställd mot bakgrund av de alkoholutandningsprov som utförts av ett bevakningsföretag vid Ystad hamn. Som jag framhållit i mina tidigare svar på de skriftliga frågor jag fått i samma ämne är det viktigt att vi alla bidrar till att skapa en så trafiksäker miljö som möjligt. Kampen mot rattfylleri är en betydelsefull del i arbetet för att nå den av riksdagen beslutade nollvisionen för trafiksäkerhetsarbetet. Ett viktigt instrument i det arbetet är polisens alkoholutandningsprover. Jag har med tillfredsställelse noterat hur de har ökat på senare år: från drygt 1,1 miljon 2001 till 2,3 miljoner 2006. Regeringen satsar på polisen. Genom kraftigt ökade anslag skapas goda förutsättningar för polisen att göra ett ännu bättre arbete med att bekämpa rattfylleribrotten. I den utredning som Börje Vestlund nämner, Rattfylleriutredningen, har en bred översyn gjorts av rattfyllerilagstiftningen. Av intresse i detta sammanhang är att utredaren föreslagit att även andra än poliser, bland annat tjänstemän vid Kustbevakningen och Tullverket, ska ha rätt att ta alkoholutandningsprov och - för att kontrollera påverkan av något annat medel än alkohol - genomföra ögonundersökningar. Utredningens betänkanden är föremål för beredning inom Regeringskansliet. Som jag angett i tidigare svar har jag inlett ett arbete inom Justitiedepartementet för att se över i vilken mån även andra yrkeskategorier, däribland väktare, bör ges möjlighet att utföra alkoholutandningsprov. Den översynen kommer att göras med beaktande av resultatet av Rattfylleriutredningens arbete. Då Börje Vestlund, som framställt interpellationen, anmält att han var förhindrad att närvara vid sammanträdet medgav förste vice talmannen att Göran Persson i Simrishamn i stället fick delta i överläggningen.

Herr talman! Jag ska å Börje Vestlunds vägnar läsa upp hans svar på justitieministerns svar. Då blir det alltså Börje Vestlund på skånska. Herr talman! Jag ber att få tacka statsrådet för svaret. Det här svaret är väl nästan så långt ett statsråd kan tillmötesgå en interpellation, så det traditionella "menet" kommer inte. Men även om justitieministern och jag till stora delar är överens är det här en fråga som är djupt allvarlig. För det första är det ofog som rederierna hade, att låta starköl eller vin ingå i den mat som ingår i resan, på gränsen till omoraliskt. Detta har nu tagits bort efter den tragiska bilolyckan i Skåne - tack och lov, får man väl säga. För det andra är det oroväckande att det trots all information om alkoholens negativa verkan vid bilkörning fortfarande finns yrkesförare som är beredda att chansa. Det är ju fullständiga dödsmaskiner som rullar runt på våra vägar om en onykter förare sitter vid ratten till en stor långtradare. Det är viktigt att vi har ett brett och tydligt anslag till såväl myndigheterna som åkerinäringen. Men det är lika viktigt att vi är tydliga både i EU-arbetet och i annat internationellt arbete som berör biltrafiken. Herr talman! Vi har en lag som vi har varit överens om, men ibland uppstår det situationer som vi inte hade kunnat räkna ut skulle uppstå när lagen tillkom. Det finns många skäl att se över rattfyllerilagstiftningen. Detta har nu gjorts. Däremot var fallet Ystad inte ens föremål för direktiven i denna utredning. Det var ju fullständigt självklart att det bara var polisen som skulle kunna ta alkotester innan det här hände. Men vårt samhälle förändras ständigt, och då måste lagen också ändras. Det är därför glädjande att justitieministern nu väger in möjligheten för andra grupper, till exempel väktare, när hon går vidare med en ny rattfyllerilagstiftning. Herr talman! Visst är det konstigt att vi i dag tillåter krogvakter att ta hand om ordningen i och kring våra krogar, där vi vet att det förekommer en hel del bråk och slagsmål. Vakterna där ska ju skilja dem som bråkar åt och i förekommande fall kalla på polis. Men att kräva utandningskontroller ska inte vara tillåtet. Herr talman! Jag ber att få tacka för svaret och önskar statsrådet lycka till i det fortsatta lagstiftningsarbetet när det gäller att väktare ska kunna göra alkotester.

Herr talman! Från den ene skåningen till den andre, då. Glädjande nog är vi rörande överens över partigränserna om att vi måste bekämpa rattonykterhet. I Ystad hamn har man ju genomfört en lösning, som tyvärr strider mot lagen. Men resultatmässigt får man säga att den var en väldig framgång. Jag gladde mig också åt svaret från justitieministern. Man tar det här problemet på allvar. I Skåne, som är ett stort transitområde för den tunga godstrafiken, stöter man ofta på onyktra lastbilschaufförer. Det är viktigt att man tar denna fråga på allvar. Jag kan med glädje, när jag har talat med justitieministern och besökt Justitiedepartementet, konstatera att den här frågan ligger högt på agendan. Det arbete som är på gång ser jag mycket fram emot. Personligen kan jag glädja mig åt att man har tagit med Tullverket och Kustbevakningen, våra andra brottsbekämpande myndigheter, med tanke på min bakgrund inom Tullverket. Vi har brottsbekämpande myndigheter som står i hamnarna redan i dag. Det är mycket klokt att man också utnyttjar dem såsom man kan göra med Tullverkets personal. Därmed vill jag säga att justitieministern och Justitiedepartementet är på mycket god väg.
Herr talman! Med tanke på det beröm jag har fått av interpellanten och andra meddebattörer vill jag säga att jag verkligen tar detta på allvar. Det praktiska sätt på vilket man löste frågan i Ystad fungerar inte vad jag förstår enligt de regler vi har, och då finns det anledning att sätta i gång ett arbete. Det är alltid besvärligt när vi ska göra gränsdragningen mellan polisens ansvar och befogenheter och andra grupper. Just i detta fall gjorde man ett konkret och ganska praktiskt initiativ som dessutom, som har påpekats, var framgångsrikt. Det finns anledning att fundera över vad man kan göra åt det. Det är glädjande att vi med ökade polisresurser och ett målmedvetet arbete gör mer. Det finns platser och situationer där det inte räcker till. Då är det viktigt att man kan komplettera. Man kan som Rattfylleriutredningen påpekade använda Kustbevakningen, Tullverket och kanske också andra. Vi arbetar med frågan. Jag ska försöka att se det på ett praktiskt sätt. Vi har en väldigt bestämd uppfattning att man inte ska ha förare som är onyktra i trafiken.

Herr talman! Jag kan komma med egna ord till justitieministern. Det är bra att vi är överens i den här frågan. Men det finns också en tidsaspekt i det hela. Ytterst drabbar det samhällsmedborgarna. Man är både i Skåne och på andra platser överens om att detta har varit en bra åtgärd. Det råder inga tvivel om den saken. Människor runt omkring tycker att man har tagit ett bra initiativ. Som vi hörde här tidigare har man fattat ett gemensamt beslut att just låta hamnen i Ystad genomföra dessa tester. De fungerade bra. Vi kan ta några exempel. Det har rapporterats in 20 eller 22 rattfulla eller rattonyktra per månad. När detta fick avslutas för en månad sedan har det den senaste månaden bara rapporterats in tre fall. Det är en markant skillnad. Tyvärr tror inte jag att rattonykterheten har minskat, utan det beror på att de slumpmässiga kontrollerna har fallerat i det här fallet. Det kan vi förstå. Polisen har bra resurser, och vi har duktiga poliser. Men givetvis kan man prioritera andra områden. Polisen i Ystad själv och Polisområde Södra Skåne tycker att detta varit ett bra initiativ och kan tänka sig från polisens sida att det får lov att fortsätta. Jag kan instämma i att det finns områden där väktare eller andra som ska gå ut och sköta lag och ordning inte har sin plats, utan det är ett polisärt arbete och ska så fortsätta att vara. Det är helt klart. Detta är och borde förhoppningsvis också i framtiden kunna vara ett område där man fick fortsätta med dessa kontroller. Om man plockar bort den mänskliga faktorn här och inte får lov att ta alkotester kan man få göra det automatiskt. Det är tillåtet att en bom fälls ned och att förare slumpmässigt väljs ut i en fålla och där får göra ett utandningsprov som rapporteras vidare. Detta skulle vara okej. Jag vet inte om så är fallet. Det sägs att det inte skulle vara det om vaktbolag utför det. Det är lagens gång i det hela. Det får vi också ha respekt för. Det hela är allvarligt. Vi vet att det skyndas på och bereds. Frågan är om det på något sätt skulle kunna utgå en dispens. Detta är verkligheten. I kväll och i morgon kväll kommer det båtar in till hamnarna bland annat i Skåne. Just nu rullar det långtradare norrut. Det kan säkerligen vara så att i någon av dem sitter en onykter förare. Sannolikheten är enormt stor med tanke på de tester som har gjorts och som har anmälts in. Alternativen är att ge en dispens för att ge bevakningspersonal möjlighet att kunna fortsätta med detta eller att vi ska låta dem som vi vet om rulla vidare. Det här är ingen Hollywoodfilm, utan det är verkligheten. I dag rullar det med stor sannolikhet bilar med onyktra förare. Min fråga till justitieministern är om det på något sätt finns möjlighet med en dispens i det här ärendet.

Herr talman! Jag delar i mångt och mycket Göran Perssons i Simrishamn uttalande tidigare. Det är som jag sagt tidigare också jätteviktigt att man gör någonting skyndsamt. Det är redan förare som lämnar färjan i kväll och åker ut på vägarna. Vi måste göra någonting så snart vi kan oavsett om vägen dit är dispens eller ej. Jag är tveksam till dispens av den anledningen att vi ger ett vaktbolag befogenheter som egentligen borde ligga på våra myndigheter. Då kan man börja tala om bekymret att vi till exempel kan få privata aktörer i olika småbyar i Skåne som tycker att bilar kör för fort. Man skulle till exempel kunna ge dispenser att göra hastighetskontroller. Det är bara ett exempel. Men jag är lite tveksam till dispenser. Däremot kan jag inte nog poängtera för justitieministern vikten av att det snarast kommer en ändring på området. Det kan innebära att det är fler poliser på plats som kan utföra utandningskontroller eller att tullen eller Kustbevakningen kan vara på plats att göra utandningskontrollerna. Det lämnar jag till mer klokare människor att avgöra. Men det är fortfarande så att utandningskontroller måste göras. Det är den stora frågan i det hela.
Herr talman! Det är viktigt att säga att det som har hänt är att länsstyrelsen har meddelat ett beslut i ett tillsynsärende. Där har man gjort bedömningen att kontroller av det aktuella slaget är en myndighetsåtgärd som bara får utföras av polisen. Några åtgärder har man dock inte vidtagit mot bevakningsföretaget. Jag tror att man också inser att det har varit bra. Jag vill inte spekulera i vad man kan göra åt det. Jag tror inte heller att snabba dispenser löser det hela. Det är alldeles uppenbart att vi har ett praktiskt problem. Vi har diskuterat olika lösningar på departementet för hur man rent praktiskt kan hantera det hela. I det korta perspektivet handlar det om att polisen och andra måste se till att lägga på ett extra kol för att försöka se till att man begränsar skadan av det vi nu har sett. Jag vidhåller att vi är överens om att det var ett bra initiativ av Ystads kommun. Vi måste se till att få verksamheten att fungera. Den har räddat liv.

Herr talman! Jag förstår justitieministerns dilemma i denna fråga. Lagen och ordningen ska ha sin rågång. Jag är också införstådd med detta. Jag delar inte uppfattningen hos den förre talaren att detta skulle jämföras med någonting i samhället. Om det är någon som träffar på någon som sätter sig i sin bil onykter i samhället hoppas jag att vederbörande anmäler detta. Om jag ser att en person som är helt onykter sätter sig i en bil får jag inte låta det gå vidare om jag sedan kan stoppa det eller meddela det till polisen. Jag måste i varje fall meddela det vidare. Det valda kommunpolitiker i Ystad gjorde här var att de anlitade ett vaktbolag som gick ut till förare och lät förarna frivilligt gå med på proven. Det är ingen som tvingar förarna att ta provet. Men om man skulle upptäcka eller känna lukten av alkohol meddelar man också detta vidare till polisen. Det är på frivillig basis som detta har kommit fram. Jag vill slutligen säga att jag hoppas på ett snabbt avgörande och att vi hittar en lösning. Som tidigare sagts är det som hänt tragiska olyckor. Olyckor händer oerhört ofta i samband med alkohol. Skulle något liknande hända framgent får vi en helt annan diskussion i det här ärendet. Jag anklagar inte någon för att ha begått juridiska fel, utan vi får tänka medmänskligt. Här är det samhällets medborgare som vi skyddar. Därför måste åtgärder skyndsamt vidtas här.